Herr talman! Till grund för den proposition som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 33 ligger 1969 års utredning angående särskilt stöd till jordbruket i norra Sverige.

Därför har vi också i mitt län, Gävleborgs län, erfarit att den justering av områdesindelningen och prisgränserna som man hade hoppats på med anledning av Kungl. Maj:ts proposition inte har genomförts.

Andra yrkanden i vår motion, t.ex. om ett högre pristillägg såväl inom område II, omfattande norra Hälsingland, och område III, södra Hälsingland, har däremot icke kunnat biträdas av jordbruksutskottet. Det är under sådana förhållanden olyckligt att i ett och samma landskap dra gränser som skapar spänningar och som medför att mjölken på samma mjölkpall så att säga kan betalas med olika pris. Propositionen visar att södra Hälsingland får en procentuell höjning av mjölkpriset med endast 16,7 procent, Västernorrland får 32 procent och Jämtland 54 procent jämfört med nu rådande utgående mjölkpristillägg. Med det utfallet kan man konstatera att område III inte ens har fått kompensation för den penningvärdeförsämring som inträffat sedan bidraget infördes utan en realförsämring. Nu har jag noterat att en ny justering av områdena för mjölk pristillägget skall kunna ske efter en treårsperiod. Jag vill ställa följande fråga till jordbruksministern, eftersom han finns här i kammaren: Är det möjligt i sådana områden där gränsjusteringen icke nu blir tillfredsställande att inom den tiden, dvs. tre år, hos myndigheten få en rättelse till stånd? Det tror jag vore ett önskemål från flera håll där man nu inte är tillfredsställd med den lösning som anges i propositionen och som jordbruksutskottet i sin behandling av frågan har kunnat tillmötesgå. Herr talman! Det var endast dessa synpunkter som jag ville framföra med anledning av vår motion och den behandling som den rönt i jordbruksutskottets betänkande nr 33 i de delar där man inte ansett sig kunna biträda den i nuvarande läge.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 33 behandlas stödet till jordbruket i norra Sverige. Ett särskilt stöd till jordbruket i denna del av landet har utgått alltsedan 1941 och ändrades senast 1962. Propositionen bygger på den år 1969 tillsatta utredningen, som i höstas avlämnade ett enhälligt betänkande. Det är betydelsefullt att åtgärder föreslås i syfte att bryta den nedåtgående tendensen i produktionsutvecklingen inom jordbruket i norra Sverige. Med tillfredsställelse noteras att det i propositionen framhålls att jordbruket bör bestå och intensifieras i de områden som har för landsdelen goda förutsättningar för jordbruk samt att rationell jordbruksproduktion där liksom i landet i övrigt bör ge sina utövare en med andra yrkesutövare likvärdig standard. Pristillägget avses utformas så att det skall kompensera jordbruket i norra Sverige för dess något svagare naturliga förutsättningar. Så långt det gäller dessa allmänna synpunkter har det glädjande nog varit lätt att nå enighet. Men nästa fråga blir: Vilka stödåtgärder fordras för att dels åtminstone bibehålla den nuvarande produktionsnivån och dels ge jordbrukets utövare inom området förutsättningar för inkomstjämställdhet med andra grupper? Jag ämnar här endast beröra något om pristillägget och förslaget till områdesindelning för detta. Utredningen var även i dessa frågor enig, men remissinstanserna har gjort åtskilliga erinringar både mot gränsdragning och mot stödets storlek inom olika områden. Speciellt har utredningens förslag till prisstöd inom Västernorrlands län kritiserats. Här har praktiskt taget rått enighet mellan länsstyrelsen, lantbruksnämnden och jordbrukets organisationer om vilka ändringar som borde ha gjorts för att jordbruket i Västernorrlands län skulle få en rättvis behandling. Men jordbruksministern har i propositionen, trots denna enighet inom länet, inte tagit hänsyn till vad som framhållits både i remissvar och vid särskild uppvaktning inför honom. Med anledning av detta har herr Fälldin och jag väckt en motion med nr 1313, där vi föreslår att prisstödet i Västernorrlands län utformas i enlighet med vad remissinstanserna föreslagit, vilket innebär att länet utom Sundsvallsregionen hänförs till område I. Utredningen, jordbruksministern och nu även utskottet föreslår att områdesindelningen för mjölkpristillägg för de fyra nordligaste länen utformas så — vilket framgår av den karta som jag visar på storbildsprojektorn — att till prisområde I, som får 13 öre per kilo mjölk, hänförs Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt västra delen av landskapet Ångermanland. Dessutom skall det område som tidigare haft fraktbidrag för fodersändningar — dvs. kommuner i Lappland och norra Jämtland — få ett prisstöd som ligger 4 öre högre än för det övriga område I. Huvuddelen av Västernorrlands län hänförs alltså, såsom framgår av kartan, till område II — den streckade delen av kartan jämte Sundsvallsdistriktet, som är ostreckat. Område II föreslås få ett prisstöd av 9 öre per kilo. Det område som nu föreslås få 9 öres tillägg har alltsedan 1962 haft ett tillägg på 6,8 öre. Höjningen är alltså enbart 2,2 öre, eller drygt 30 procent, vilket även herr Eriksson i Bäckmora framhöll nyss. Det är knappast ens en full kompensation för den penningvärdeförsämring som skett sedan 1962. Man kan inte se detta som en verklig förbättring utan endast som ett återställande av tilläggets tidigare realvärde. Av flera anledningar är det erforderligt med ett kraftigare stöd inom Västernorrland än det i propositionen föreslagna. Låt oss först se på lönsamhetsförhållandena för jordbruket. Utredningen lät utföra en jämförande studie rörande lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för jordbruket i norra och mellersta Sverige. Denna undersökning skulle ge behövligt underlag för bedömning av storleken av den inkomstförstärkning som erfordras i norra Sverige för att lönsamheten skall motsvara den i mellersta Sverige. Underlaget för bedömning av stödbehovet i Västernorrland synes ha utgjorts av kalkyler för typområde, omfattande Sundsvalls kommunblock. Enligt lantbruksnämnden, som ju bör kunna anses vara expert på sitt läns jordbruk och jordbruksförhållanden, har man för Västernorrland tagit ett bland de bästa områdena som typområde. Lantbruksnämnden påpekar att jordbruksförhållandena i Västernorrlands län med undantag av Sundsvallsregionen ej är gynnsammare än i de bättre jordbruksbygderna inom det föreslagna prisområde I. Nämnden anger här arronderingsförhållanden, åkertäthet och topografi. Jag citerar här några ord ur lantbruksnämndens yttrande: ”Slutsatsen blir således enligt lantbruksnämndens bestämda uppfattning att gynnsammare lönsamhetsförhållanden inte kan åberopas som motiv för lägre norrlandsstöd i Västernorrlands län jämfört med Storsjöbygden i Jämtlands län. Även om utredningen inte redovisat kalkyler för något typområde i Västerbottens län, torde motsvarande slutsats kunna dras vid en jämförelse med Västerbottens läns kustland.” Lönsamhetsförutsättningen är avgörande för jordbrukets fortbestånd. Vi kan konstatera att trots att jordbruket i länet inte har några egentliga alternativ till mjölkproduktionen, har denna produktion där minskat ungefär lika mycket som genomsnittligt för landet. Allt färre jordbrukare och i synnerhet allt färre jordbrukarungdomar har för närvarande några större förhoppningar på jordbruksnäringens framtid inom området. Åldersfördelningen bland jordbrukarna är sådan att vi riskerar en avsevärt minskad mjölkproduktion under den kommande tioårsperioden, om inte åtskilliga yngre personer är beredda att satsa på jordbruk och mjölkproduktion.

Jordbrukets förädlingsindustrier är ju förnämliga anläggningar som jordbrukarna i samverkan byggt upp. Sjunker jordbruksproduktionen blir nyttjandegraden för låg, ekonomin försämrad och sysselsättningstillfällena färre inom dessa industrier. Staten satsar som bekant på bildande av bärkraftiga SR-jordbruk, tidigare benämnda KR-jordbruk. För att kunna få tillfredsställande ekonomi på dessa är det viktigt att det även på övriga jordbruk upprätthålls en produktion för att inte transportkostnaderna för främst mjölken skall bli för höga och mejerihanteringen olönsam, till nackdel inte enbart för producenterna utan på sikt även för konsumenterna, Möjligheterna att skapa nya sysselsättningstillfällen i Västernorrland har hittills varit mycket begränsade utom i några industricentra vid kusten. I huvuddelen av länet är det — som länsstyrelsen helt riktigt framhållit — viktigt att ur sysselsättningssynpunkt upprätthålla en betydande jordbruksproduktion. Näringslivet i länet påverkas positivt om sysselsättningen blir så differentierad som möjligt. Ett livskraftigt jordbruk eller kombinerat jordoch skogsbruk i en bygd ökar påtagligt underlaget för servicenäringar och samhällsservice. Märkligt är att västra Medelpad — alltså Ånge kommun — och delar av mellersta Ångermanland, som tillhör det inre stödområdet inom regionalpolitiken, inte fått komma med i prisområde I, trots att det i dessa båda områden av sysselsättningsskäl borde vara speciellt viktigt att tillvarata arbetstillfällena också inom jordbruket. Även övriga delar av Ångermanland har jordbruksförutsättningar och sysselsättningssvårigheter som motiverar det högre stödet. Enligt utskottets skrivning bör det ankomma på vederbörande myndighet att besluta om detaljerna i fråga om gränsdragningen. Vågar vi hoppas att — om nu riksdagen följer utskottet — myndigheterna får rätt att ändra dessa gränsdragningar, så att åtminstone några områden kan överföras till prisområde I?

Härigenom skulle även, vilket lantbruksstyrelsen framhållit, en mindre markant övergång mellan områdena I och II uppnås. Angående köttoch fläskpristillägg föreslår vi samma områdesindelning för länet som vi föreslagit i fråga om mjölken, eftersom även denna produktion bör stödjas, särskilt med hänsyn till underskottet i området. Det är beklagligt att utskottet ej tagit hänsyn till våra önskemål. Det kan sägas att bifall till motionen skulle öka statsutgifterna med ett par miljoner kronor per år. Men denna merkostnad måste vägas mot vad det kostar att genom lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder ge nya arbetstillfällen till jordbrukare som lämnar sin näring och övriga som till följd härav blir friställda. Vi vet vilka höga samhällskostnader som det här ofta kan bli fråga om. Dessa två miljoner kronor till Västernorrlands jordbrukare skulle något öka jämlikheten. Herr talman! Västernorrlands jordbrukare känner sig besvikna över förslaget till mjölkpristillägg och över att vår motion ej beaktats av utskottet. Man känner sig orättvist behandlad. Man vill få ett stöd som om möjligt ger förutsättningar för lönsam jordbruksdrift. Låt oss ge ett stöd till jordbruket som kan återge jordbrukarna och jordbrukarungdomen en framtidstro på sin näring och bygd. Herr talman! Jag yrkar bifall till den av herr Fälldin och mig väckta motionen nr 1313 angående prisstödets utformning i Västernorrlands län.

Herr talman! Det förslag till uppräkning och utvidgning av stödet till jordbruket i norra Sverige som nu ligger på riksdagens bord hälsar vi i stort sett med tillfredsställelse. Den höjning av mjölkpristillägget som föreslås i kombination med den prisproposition för jordbruket som om några dagar skall behandlas här i riksdagen bör ge en stark förbättring av mjölkproduktionens lönsamhet. Då även andra prisförbättringar sker liksom ett förbättrat rationaliseringsstöd kan påräknas i vissa fall, bör jordbrukets utövare kunna se framtiden an med något större optimism än tidigare. Vad som vid behandlingen av denna proposition blivit föremål för de flesta diskussionerna är väl framför allt gränsdragningen beträffande områdesindelningen i stödhänseende. Från början vill jag klart och tydligt säga att det givetvis är en svår fråga, och att ändringar i propositionsförslaget inte har kunnat åstadkommas på utskottsplanet kan man delvis förstå. I motionen 1378 har vi värmlänningar, oavsett partitillhörighet, hemställt om att vissa ändringar i fråga om områdesindelningen vad gäller det extra mjölkpristillägget skulle ske i vårt län. Värmlands län är ett kombinerat jordbruksoch skogslän. Såväl företagsstruktur som odlingsbetingelser varierar starkt mellan länets olika delar, men strukturförändringarna i samhället har satt djupa spår. Minskningen av antalet sysselsatta i det värmländska jordbruket har gått i hastigare takt än vad Länsplanering 67 förutsåg. Antalet jordbruk mellan 2 och 10 hektar har minskat kraftigt, och detta har drabbat Värmlands ytterområden speciellt hårt. Trots detta återfinns nu 60 procent av länets jordbruk i storleksgruppen 2—10 hektar. Mjölkproduktionen har minskat kraftigt i vårt län — kraftigare än i Sverige i dess helhet. År 1951 invägdes till mejeriföreningarna i hela vårt land 3 700 000 ton. Samma år invägdes 125 000 ton i länet. Rikssiffran minskade fram till 1970 med 24 procent, men den minskade med 34 procent för Värmland. Antalet producenter minskade under samma tid med 66 procent i hela landet men med 71 procent i Värmland. I motionen har vi pekat på detta förhållande. Vi har också pekat på det faktum att vi har ett stort antal friställda människor som trots lokaliseringspolitiska satsningar ändå är arbetslösa. De är svåra att placera på arbetsmarknaden. Oändligt många av dessa människor har ett jordbruk, där lönsamheten dock har varit alltför svag för att de skulle ha kunnat satsa hårdare på mjölkproduktion. En ytterligare uppräkning av mjölkpristillägget skulle kunna betyda mycket för dessa människor och de bygder de bebor. Om man studerar statistiken för skördeutfallet här i riket, finner man att Värmlands nordligaste delar i bidragshänseende borde jämställas med område II i stället för område III som föreslagits. I så fall skulle stödet utgå med 9 öre i stället för 7 öre. Område III bör emellertid också med hänsyn till skördeutfall och andra betingelser omfatta även Munkfors, Filipstads och Storfors kommuner liksom Sunne och Arvika kommuner i sin helhet samt Svanskogs församling av Säffle kommun, Det har hittills inte varit möjligt att få in dessa i område III. Remissinstanserna i länet är istort sett av samma uppfattning som vi motionärer. Jag skulle här kunna föra fram många synpunkter och siffror som visar på skäligheten av de krav vi ställt i motionen. Med hänsyn till det stora antal ärenden vi här har att behandla skall jag inte göra det. Utskottet har avstyrkt såväl denna som andra motioner med liknande yrkanden, men utskottet hänvisar — liksom jordbruksministern i propositionen — till den översyn av indelningen som skall ske vart tredje år. Vi får väl komma igen på den kanten. En starkare satsning på det extra mjölkpristillägget skulle enligt min uppfattning vara väl använda pengar. En högre produktion skulle möjliggöras, vilket säkert kommer att behövas, landskapet skulle klara sig bättre mot förbuskning, turistnäringen och annat skulle främjas. Det är min förhoppning att de justeringar av områdesgränserna som är möjliga att göra och som vi begärt i vår motion också skall komma till stånd. Jag hoppas att det kan ske långt tidigare än om tre år, ty om jag uppfattat propositionen rätt skall möjligheter härtill förefinnas redan nu. Herr talman! Med hänsyn till dessa synpunkter har jag inget särskilt yrkande.

Herr talman! Även jag vill säga några ord i denna fråga. Jag har ofta här i riksdagen talat om hur jag upplever hotet mot den odlade jorden som en katastrof, men jag skall inte närmare gå in på det nu. När utredningen om stödet till jordbruket i Norra Sverige har visat på många olägenheter som måste avhjälpas och propositionen betyder ett icke oväsentligt stöd, är jag mycket glad över det. Tvisterna i dag gäller närmast områdesgränser och sådana saker. Det är verkligen ett allvarligt läge som jordbruket i norra Sverige befinner sig i, inte minst när det gäller färskvaruförsörjningen. Departementschefen har i propositionen sagt att det är angeläget att vidmakthålla en regional livsmedelsförsörjning i norra Sverige av främst färskvaror t.ex. med tanke på ett krisläge. Det måste kraftigt betonas. Det måste bli en annan trend i norrländskt jordbruk. Jag vet att man sedan många år har kört mjölk i tankbilar eller i'flaskor på bilar från t.ex. jordbruksdistrikten i mellersta Västerbotten upp till Luleå och andra trakter i Norrbotten men att man i framtiden, eller redan i dag, inte kan göra det längre och att kött och smör och andra sådana varor inte tillräckligt produceras i våra trakter utan måste föras dit från annat håll. Vad det betyder i ett krisläge kan vem som helst förstå. I motionen 1380, undertecknad av herr Petersson i Gäddvik, herr Nisser och mig, tar vi upp dessa frågor. Vi har där betonat att det ingenstans är så av nöden att det befintliga jordbruket behålles som i Norrbottens och Västerbottens lappmarker. Vi har härvid tänkt på ett remissvar från länsstyrelsen och lantbruksnämnden i Västerbottens län som tar upp frågan om ökat stöd till detta jordbruk och förutsätter att glesbygdsutredningen uppmärksammar frågan. Ett par ledamöter har t.o.m. i ett särskilt yttrande föreslagit ett högre mjölkpristillägg än i övrigt i stödområde I, 18 öre. Vi har föreslagit hela 20 öre. Det låter mycket men de facto blir det inte stora summor för den statliga kassan men det betyder oerhört mycket för jordbrukarna. Den befolkning som i dessa delar av landet trots allt ägnar sig åt modernäringen är särskilt starkt rotad vid torvan; de har en särskild läggning, de är lappmarksbor. De har stark frihetskänsla och en lust att bo kvar just i hemtrakten som få andra. Det bör värderas och stödjas. Avståndet till övriga landsdelar är också så stort att en försörjning utifrån av färskvaror ställer sig särskilt besvärlig för dem som under alla förhållanden kommer att befolka lappmarkerna. Det kommer dock att bo kvar en del människor — sådana som arbetar i gruvor och kraftverk; vissa centralorter kommer inte heller att försvinna hurudan utvecklingen än blir. Och de måste garanteras försörjning. Vi påpekar också i motionen att dessa områden på grund av sin växtlighetsstruktur väl lämpar sig för mjölkproduktion och mejerinäring. Det har inte fordom rått nöd i dessa trakter, trots att landsdelen i och för sig är fattig. Växtligheten är sådan att man med fördel har kunnat producera mjölk och det som i dag är mejerivaror. De naturliga näringarna i norra Sverige, som människorna levde av under alla århundraden, var trots allt skogsbruk, jordbruk och boskapsskötsel. Det finns goda jordbruksområden också uppe i norr — t.o.m. inne i lappmarkerna, om man tänker på mjölkproduktionen. Det var först sent som bergsbruket kom in i bilden — Nasafjäll på 1640-talet och den stora, betydande bergshanteringen först under det senaste seklet. Trots allt har en ganska stor befolkning kunnat existera här. Nu har utvecklingen tömt stora delar av Norrland med en planlöshet som vi beklagar. Det skulle ha blivit billigare för landet och färre tragedier om det hade kunnat undvikas eller om det hade skett i långsammare takt. Men i dag hoppas vi att det skall gå att bota skadorna genom att jordbruket får detta stöd. Vi tycker också att man inte bör hålla så hårt på regeln att brukaren av ett jordbruk och hans familj skall ha en tillfredsställande försörjning enbart från brukningsenheten. Vi menar att man bör tänka på de praktiska erfarenheterna från orten och bedöma fallen individuellt. Det kan hända att binäringar av olika slag — hantverk, fiske, turism, service — kan göra att en inte så stor brukningsenhet i alla fall bör bedömas som försvarlig. Vi skall också komma ihåg vad jordbruket betyder från miljövårdssynpunkt. Det är många som tror att det inte går att odla någonting däruppe i norr. Vi hade i vintras en konferens om försörjningsfrågor och näringsfrågor i Nordmalings kommun, den sydligaste kommunen i Västerbottens län. Den ligger vid E 4, och stambanan går också genom dessa trakter. Utvecklingen är onekligen mycket tråkig. Man redovisade att industrierna inte har gått så bra ””"- jag fick veta av kommunens ledande män att det fanns 7 000 hektar sd1ad åkermark inom kommunen måste jag fråga: Hur är det möjligt att denna mark, som har betytt så mycket för gångna släkten och som är ett kapital, i dag inte kan utnyttjas? Varför har det varit omöjligt att ha odlingar av sådant som går särskilt bra i Norrland? Är det bara ett slags defaitism, en förtvivlad känsla av att här uppe går ingenting, som har gjort att alla dessa jordar i dag betraktas som om de inte vore värda någonting? Jag tror att med en rätt politik och med ett stöd som sättes in på rätt sätt skall det visa sig att dessa arealer av odlad jord i alla fall i dag också skall betyda att Norrlands avfolkning förhindras. Det är min förhoppning att det stöd som vi i dag beslutar skall betyda att utvecklingen vänder och att katastrofen i försörjningshänseende i händelse av kris undvikes. Röbäcksdalens försöksgård t.ex. har ju visat att det är väldigt många saker som går bra i Norrland. Vi tror att även på de områden som det här är fråga om är Norrland ett framtidsland.

Herr talman! När vi fick den jordbrukspolitiska målsättningen 1967 fanns det ingen tveksamhet hos oss som företrädde norrländskt jordbruk om att den, om vi fick uppleva dess verkningar under en lång tid, skulle innebära att jordbruket skulle komma att raderas bort. Jag vill givetvis inte här ta upp en diskussion om riktigheten av 1967 års jordbrukspolitiska målsättning. Låt mig bara säga att resultatet har blivit, som det så många gånger annars blir, att man skapar förutsättningar och gör en lagstiftning som är avpassade för andra delar av landet, och sedan har vi fått följa med i det allmänna svepet. Det visade sig också mycket snart att våra farhågor skulle komma att infrias. Dess bättre fanns det i den här jordbrukspolitiska målsättningen ett besked om att man var angelägen att uppehålla en jordbruksproduktion uppe i Norrland av olika skäl som jag inte behöver gå in på. När nu resultatet blev som det blev vill jag här säga att herr jordbruksministern Bengtsson insåg den fara som jordbruket befann sig i uppe i Norrland och tillsatte den här utredningen.

Det var bakgrunden till att utredningen tillkom, och jag hade själv nöjet att sitta med i densamma. Utredningen arbetade under en utomordentlig tidspress, och orsaken till detta var att det var oerhört angeläget att komma fram till så snabba resultat som möjligt. Jag såg det också som en av de stora och väsentliga förutsättningarna att man skulle kunna komma fram till ett enhälligt förslag, eftersom jag bedömde möjligheterna då att få förslaget realiserat som större. Och vi kom också fram till ett sådant. Jag är medveten om att det fanns detaljer som skulle ha kunnat lösas på andra sätt och att det skulle ha varit värdefullt att få litet längre tid på sig för att titta på problemet, men vi ansåg att vi inte hade möjlighet till det. Det var i tolfte timmens sista minut vi var ute, om det över huvud taget skulle gå att rädda något av övre Norrlands jordbruk. Det har kommit rätt många motioner i anledning av den proposition som statsrådet har lagt fram, en proposition som nästan helt följer utredningens förslag. Jag vill också erkänna att på vissa punkter, speciellt en punkt, har jordbruksministern rättat till felaktigheter, och det är vi tacksamma för, Dessa motioner har tagit upp olika problem, särskilt områdesindelningen. Det är väl ändå inte möjligt att här i någon större utsträckning ändra områdesgränserna; det skulle leda till konsekvenser som inte vore lämpliga. Framför allt skulle det ju kunna leda till att de organ som skall handha denna förvaltning inte skulle ha möjlighet att ändra. Jag tror att det är ett värdefullt tillägg när det har sagts såväl i utredningens förslag som i propositionen, att man får ompröva dessa gränser efter hand. Vad jag också tycker är utomordentligt väsentligt är att man vid vissa bestämda tidsintervaller kommer att få möjlighet att ompröva behovet av stödet. Det har t.o.m. sagts i propositionen att man därvid också kan ta upp till prövning stöd till annan produktion än som medtagits i detta förslag. När jag har gjort den här sammanfattningen skulle jag vilja tillägga att det stöd som denna utredning föreslår inte enbart är ett stöd till jordbruket. Det är ett stöd till upprätthållandet av en bygd, det är ett stöd till upprätthållandet av en näringsgren som för dessa bygder spelar en så utomordentligt stor roll. Under de senaste åren har det varit många och långa debatter om möjligheten att lokalisera verksamhet till dessa landsdelar. Tyvärr har man inte i de debatterna i någon större utsträckning låtit jordbruket komma in i bilden. Det har varit nära på dygnslånga debatter om möjligheten att skaffa arbetstillfällen åt 300 å 400 jordbrukare; sådana debatter har vi ju haft rätt nyligen. Men vad det skulle kunna innebära för bygden att ha ett livskraftigt jordbruk har man inte i någon större utsträckning intresserat sig för. När nu ändå denna fråga har kommit att bli föremål för prövning, måste det vara en utomordentligt väsentlig tillgång, inte enbart för de jordbrukare som kommer att bli berörda utan för hela den bygd som, får vi hoppas, därmed också skall få tillfälle att ha jordbruket som en av de näringsgrenar som man är i så stort behov av. Jag begärde ordet främst för att ta upp en detalj som också har kommit in i bilden i samband med utredningen, nämligen möjligheten till ett utökat rationaliseringsstöd. Vi har haft ett sådant under dessa år, men det har främst varit koncentrerat på en viss typ av jordbruk, de s.k. KR-företagen, de rationella företagen. Det finns ingen anledning för mig att på något sätt framföra kritik mot det rationaliseringsstödet. Det är utomordentligt värdefullt därför att det ger möjligheter för oss att pröva driftsformer som vi inte haft tidigare. Men jag kan inte underlåta att säga att vi med den typen av jordbruksstöd inte kan hämta in det bortfall som har skett av andra brukningsenheter. Vi måste ha en möjlighet till olika driftstyper i det norrländska jordbruket. Vi skall vara på det klara med att de större jordbruksföretagen helt saknar tradition i våra bygder, och det är ingen lätt uppgift att med en gång bygga upp företag som tidigare inte har funnits på platsen. Fördenskull är det synnerligen angeläget med ett rationaliseringsstöd även åt de typer av jordbruk som inte har funnits tidigare. Och vad jag här främst vill trycka på är förhoppningen att de tillämpningsföreskrifter, som lantbruksstyrelsen kommer att ge ut i anledning av det beslut som jag väntar skall fattas här i dag, blir så pass generösa att lantbruksnämnderna verkligen får möjlighet att agera på det här sättet.

Jag vill nog säga att den oron är alldeles överflödig. Med hänsyn till de väsentligt dyrare fodermedel som vi har där kommer inte det lilla stöd som är lagt på fläskproduktionen att kunna vara någon väsentlig injektion för fläskfabriker. Jag vet att ett företag av den typen är på gång och har tänkt sig att starta i Västerbotten, och skulle det till äventyrs bli ytterligare något företag har vi anläggningar vid våra slakterier som mycket väl kan ta hand om den produktionen. Den kan aldrig bli av en sådan omfattning att det kan vara till skada för den sammantagna produktionen inom landet.

Givetvis skulle dock en utökning av fläskproduktionen vara av betydelse för att stimulera intresset för en smågrisproduktion i Norrland. Förutsättningarna för en sådan produktion är väsentligt större än för den direkta fläskproduktionen.

Herr talman! Jag har full förståelse för dem som här har kritiserat den områdesindelning som föreligger. De fullföljer bara kritiken från sina länsstyrelser och lantbruksnämnder, och det är fullt i sin ordning att de för fram den kritiken här i riksdagen. Ingen påstår heller att föreliggande förslag är så fulländat att det inte behöver justeras. Det har inte ens jordbruksministern sagt, utan även han har understrukit att det kan bli nödvändigt att se över stödet med vissa tidsintervaller när det gäller såväl priserna som områdesindelningen. Hur man än drar upp gränserna i detta fall får man alltid gränsproblem, Det uppstår missnöje, åtminstone på den ena sidan gränsen, Det kan man naturligtvis rätta till men då flyttar man bara missnöjet till en annan gräns. Det är fullt förklarligt att länsstyrelserna och lantbruksnämnderna har sett till sina intressen och att de i sina remissvar har sagt ifrån vad de anser. Men om vi i stället ser på vad RLF och Lantbruksförbundet anfört i sitt svar, skall vi finna att de visserligen säger att det kan finnas skäl för en justering mellan områdena I och II men att den inte bör göras nu. Den bör i stället företas vid den översyn som skall göras vart tredje år. Man säger bl.a. att om man gör översynen nu, så medför det tidsspillan, och det vill man inte vara med om. Vi hörde ju också av herr Johansson i Holmgården att man här arbetar med tiden som insats för att nå resultat så snart som möjligt. Hur indelningen än görs skapar man som sagt nya problem. Jag skall bara ta upp ett exempel, som herr Olsson i Sundsvall tidigare var inne på. Han ville ha en ändring för Västernorrlands län. Där har man haft 6,8 öre medan Västerbotten och Jämtland har haft 8,4 öre, om jag inte är fel underrättad. Det är alltså en skillnad på 1,6 öre. Den har man tidigare accepterat. Med det nya systemet får Västerbotten-Jämtland 13 öre och Västernorrland får 9 öre. Skillnaden ökar sålunda från 1,6 till 4 öre, och jag håller med om att det är en betydande skillnad.

Om jag räknat rätt skulle det nämligen där bli en skillnad på inte mindre än 6 öre. Om man alltså försöker skapa större rättvisa på ena hållet, så råkar man lätt göra orättvisan större på andra hållet. Om jag har läst utredningen rätt är det väl ändå så att denna indelning inte har tillkommit på en slump utan efter ingående prövning. Man har gått efter ett visst system och försökt avväga mjölkpristillägget tillsammans med övriga inkomster för att få en så nära och lika inkomstställning som möjligt över hela området. De motionskrav som framställts är, åtminstone i allmänhet, så pass långtgående att det var praktiskt omöjligt att på den korta tid som vi hade till förfogande i utskottet gå in för någon förändring. Vi vågade oss bara på att göra en liten justering — på ett ställe. Men om utskottet skulle ha gått in på en ny prövning av gränserna är jag övertygad om att vi skulle ha skjutit hela frågan framför oss, och det är inte säkert att den blivit löst vid det här årets riksdag. Nu får vi, som sagt, hoppas att saken skall kunna rättas till vid de treåriga justeringarna; det är ju också meningen. Men det finns gränsproblem på andra områden också, och de kan vara lika besvärliga. Ett sådant är t.ex. tidsgränsen för införandet av det extra prisstödet. Som bekant skall ett pristillägg på kött på 1 krona per kilo börja utgå den 1 juli i de norra delarna. Det är tänkbart att många underlåter att anmäla sina djur till slakt tills efter den 1 juli. Det är mycket möjligt att vi under juli månad inte bara får den normala slakten till slakterierna utan dessutom en slakt som är uppdämd från den tidpunkt då man fick reda på pristillägget. Och det kan bli mycket besvärligt på slakterierna; denna tidpunkt sammanfaller precis med semestertiden för slakteriernas personal.

Frågan om ett sådant mera jämnt införande av detta pristillägg har tyvärr väckts så sent att det i varje fall inte varit möjligt att vid utskottsbehandlingen ta hänsyn till den. Dessa svårigheter ökas ytterligare därigenom att införselavgiften på nötkött enligt proposition nr 116 angående prisregleringen kommer att höjas med ytterligare 30 öre den 1 juli. Därför bör det vara möjligt att beakta detta leveransproblem i Norrland i samband med behandlingen av proposition nr 116. Åtminstone så vitt jag begriper bör det vara möjligt för Kungl. Maj:t att redan nu bemyndiga jordbruksnämnden att försöka träffa en överenskommelse med slakterierna om en så smidig övergång som möjligt. Med den kännedom jag har om jordbruksministerns förståelse för praktiska lösningar tror jag att vi i samförstånd skall kunna finna någon lämplig lösning på detta problem. Jag lyssnade tidigare i dag till herr statsrådets svar på en interpellation om skördeskadorna, och han sade då att han inte hade annan önskan än att skördeskadeskyddets tillämpning skall bli så smidig som möjligt. Jag tror att han har samma önskan då det gäller införandet av det extra prisstödet, nämligen att det skall kunna ske så friktionsfritt som möjligt. Jag ser alltså en möjlighet att vid kommande behandlingar kunna rätta till det här förhållandet. Vad sedan beträffar själva Norrlandsstödet vill också jag uttala min tillfredsställelse över att det norrländska jordbruket kan få en välbehövlig förstärkning av sina existensmöjligheter. Hur det skulle gå för det norrländska jordbruket om det inte finge denna förbättring visar vissa undersökningar som utredningen gjort. Dessa undersökningar visar t.ex. att antalet brukningsdelar under perioden 1961—1969 minskade med inte mindre än 38 procent. Mjölkproduktionen beräknas fram till 1980 minska med ungefär 25 procent, och samma siffror redovisas för köttproduktionen. De i jordbruket sysselsatta, som utgör 6,5 procent av den totala befolkningen i Norrland, beräknas 1980 vara nere i 2,5 procent. Detta visar alltså att det är snabba åtgärder som behövs om målsättningen — en betydande jordbruksproduktion i Norrland — skall kunna uppfyllas. Sedan kan man naturligtvis ha delade meningar huruvida detta stöd kommer att medföra att denna målsättning uppnås. Jag tror att man i varje fall vågar säga att stödet kommer att bryta den nedåtgående trend som karakteriserat det norrländska jordbruket. Hur det än blir tror jag att det norrländska jordbruket i framtiden liksom nu i ganska stor utsträckning måste baseras på även andra inkomster såsom t.ex. de som kommer från skogen. Det måste man ta hänsyn till vid kommande avvägningar av stödet. Av den anledningen hade det också varit konsekvent att låta stödåtgärderna omfatta även deltidsjordbruket, såsom det yrkats i reservationen. Upprätthållandet av en betydande jordbruksproduktion i Norrland motiveras inte bara av sysselsättningspolitiska skäl utan nödvändiggörs även av försörjningspolitiska. Därför bör vi vara tacksamma för all den livsmedelsproduktion som kan försiggå i Norrland, oavsett vid vilka företag den sker. Man skulle med ungefär samma motivering kunna säga att stödet också borde utgå till nyetablering. Jag har, liksom herr Johansson i Holmgården, den uppfattningen att det inte minst nödvändiga är att främja nyetablering. Det är framför allt de unga människorna man måste satsa på om man vill att det för framtiden skall bibehållas ett jordbruk i Norrland. Departementschefen säger själv att han syftar till uppbyggandet av bärkraftiga enheter. Vem är det som skall bygga upp bärkraftiga enheter om inte de unga pojkarna. Men nu kan man, som jag sade, befara att detta stöd endast kommer att bryta den nedåtgående trenden och icke uppmuntra till nyinvesteringar i jordbruk. Vi hör ofta uttalanden att jordbruket i Norrland skall bevaras. Det får inte innebära att vi bara skall bevara sådana jordbruk som i dag finns, utan stödet bör utformas så att det lockar till nyetablering av jordbruk. Det är lika angeläget att i Norrland satsa på nyetablering inom jordbruket som att satsa på nyetablering av industrier. Vi är i regel ganska ense om att vi skall satsa på sådan nyinvestering. I reservationen begär vi också att detta extra stöd skall vara inflationssäkert liksom den övriga prisbildningen. I princip är detta riktigt, därför att man egentligen skall se det extra stödet här från den synpunkten att den genomsnittliga prispolitiken inte är tillräcklig för det norrländska jordbruket med hänsyn till att detta arbetar under så pass ogynsammare betingelser än det övriga jordbruket. Det finns därför, som vi ser det, inget underlag för att man skall betrakta en del av priset från en synpunkt och en annan del av priset från en annan synpunkt. Att vi har haft det så tidigare är egentligen inte något försvar. Det är närmast en svaghet att vi inte har ordnat det så tidigare att hela denna prisbildning för Norrland skall vara inflationsbeständig. Vi har ju här i riksdagen vid flera tillfällen under senare år just pekat på att det tidigare utgående Norrlandsstödet har undergrävts av inflationen. Vill man satsa på att unga jordbrukare skall nyinvestera bör det inte ske med den framtidsbilden för dem att existensen blir svårare allt eftersom inflationen undergräver deras ekonomi. Vi har, som herr Johansson i Holmgården påpekade, djärvts att skriva ett särskilt yttrande om en särskild produktion, den s.k. fabriksmässiga animalieproduktionen. Vi har svårt att tro att det kan vara någon fördel för Norrland ens att ha en sådan. Jag tror inte på det argument som herr Filip Johansson i Holmgården nämnde, nämligen att det skulle uppmuntra smågrisproduktionen. De herrar som driver fabrikerna driver också egen smågrisproduktion. Blir det ett stöd till smågrisproduktionen, tar de en del av det också. Jag tror inte att man skall se alltför optimistiskt på detta. Det kan rent av hända att de som kommer att driva en sådan speciell produktion kommer skatta för inkomsten på ett helt annat ställe än i den norrländska byggd där produktionen sker. Men, som sagt, det får väl tiden utvisa. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till den väckta reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets ordförande nämnde något om den motion som jag talade för här, och med anledning av detta vill jag säga några ord. Det är givet att om vi anser att det län vi representerar enligt vårt och jordbruksexperternas i länet synpunkter inte har blivit tillräckligt tillgodosett, är det självklart att vi här i riksdagen vill försöka föra länets talan, och om möjligt nå en förbättring. Det hade ju utskottets ordförande förståelse för, vilket jag är glad över. Sedan har jag svårt att förstå herr Hanssons i Skegrie resonemang om att vårt förslag skulle innebära så stora nya svårigheter. Vad vi föreslår är ju helt enkelt att man inför ett område mellan område I och område II. Område I skall ju få ett pristillägg på 13 öre per kg mjölk och område II ett pristillägg på 9 öre. Vi vill alltså ha ett område, låt oss kalla det område ett och ett halvt, med 11 öre i pristillägg. Därigenom blir ju övergången något mindre markant, vilket även har framhållits av lantbruksstyrelsen i remissyttrande.

Herr talman! Det har inte funnits större motivering för utskottet att följa den motionen än att följa t.ex. herr Jonassons motion, som gäller en uppflyttning av Värmlands län, eller herr Boos motion, som gäller en uppflyttning av Kopparbergs län. De motionärerna kan föra sin talan med precis samma motivering.

Herr talman! Jag skulle egentligen kunna fatta mig ganska kort, eftersom det inte råder särskilt delade meningar i utskottet. Dessutom har redan herr Johansson i Holmgården och nu senast herr Hansson i Skegrie yrkat bifall till de punkter där vi är överens. Det är väsentliga förbättringar som jordbruksministern har föreslagit i propositionen. För mjölken innebär det en ökning på mellan 1,5 och 6 öre per kg, vilket betyder att det särskilda stödet kommer att utgå med 3 — 16 öre per kg. Vidare föreslås pristillägg på kött av nötkreatur, får och svin med mellan 15 öre och 1 krona per kg. Kostnaderna för stödet uppgår till 66 å 70 miljoner kronor, vilket medför en ökning av stödet med 29 miljoner å30 miljoner kronor, eller kanske litet mer. Dessutom föreslås en rad andra förbättringar, t.ex. för rationaliseringen; stöd kommer att utgå även till jordbruk med begränsade utvecklingsmöjligheter. Detta förslag är, tycker jag, mycket positivt för jordbruket i norra Sverige och kommer att innebära väsentliga inkomstförstärkningar för jordbrukarna. Man kan helt instämma i det. Det är glädjande att utskottet har kunnat enas på de flesta punkter om det som jordbruksministern har föreslagit, men det är klart att det hade varit ännu angenämare, om vi hade kunnat uppnå en hundraprocentig anslutning till hela förslaget. Det är dock bara på ett par punkter som vi har haft delade meningar. Trots de delade meningarna ligger våra uppfattningar ganska nära varandra. Det gäller i första hand inflationsregeln, som herr Hansson i Skegrie nämnde. Där finns en reservation om att pristilläggen skall justeras i samma takt som den allmänna prisnivån ändras. Man vill ha samma justeringar på jordbrukets produkter som i den allmänna prisregleringen, alltså en justering halvårsvis från den 1 juli vart och ett av åren 1971, 1972 och 1973. Detta låter ju ganska tilltalande, och på ett sätt kan man hålla med om att det kunde behövas, men enligt vad jag kan se betyder det en kompensation ovanpå en redan befintlig kompensation på det området, om jag får uttrycka mig så. Därför har utskottsmajoriteten funnit — i likhet med jordbruksministern — att förslaget bör överses minst vart tredje år. Då jag vet att jordbruksministern kommer att yttra sig i detta ärende, behöver jag kanske inte säga mer om det systemet. Vad beträffar det andra stycket på s. 8 om det begränsade investeringsstödet är det inte heller där så mycket som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna från varandra. När reservanterna i sin reservation skriver att det begränsade investeringsstödet bör utgå för att brukaren och hans familj skall erhålla en tillfredsställande försörjning, är vi inom utskottet helt överens med reservanterna, och det finns således inga delade meningar på den punkten. Man kan här endast hänvisa till samtliga de förbättringar som föreslås i propositionen.

Utskottsmajoriteten har inte ansett det vara möjligt att medge investeringsstöd även för, som här framfördes, nyetablering, vilket reservanterna och motionärerna har begärt. Detta står nämligen inte i överensstämmelse med syftet med det föreslagna investeringsstödet. Förslaget om stöd till jordbruket i norra Sverige har föregåtts av en utredning, som tidigare framhållits här. Den utredningen var helt enig i sina förslag. Kungl. Maj:t har följt utredningen på alla punkter och har även förbättrat utredningens förslag i några avseenden. De frågor som reservanterna tar upp har inte, mig veterligt, föranlett några skilda ståndpunkter varken inom utredningen, hos remissinstanserna eller bland representanterna för jordbrukets föreningsrörelse. Det är således uppenbart att det förslag, som utskottsmajoriteten framlägger, är helt i överensstämmelse med propositionen och utredningens förslag. Jag hoppas därför, herr talman, att kammaren följer utskottsmajoriteten, och jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Det är alldeles tydligt att det särskilda stödet till det norrländska jordbruket nu är moget för en modernisering. Det finns vid det här tillfället anledning att påminna om att propositionen bygger på och ansluter sig till en enhällig utredning. Jag tycker också att man kan notera, att jordbruksministern har varit generös och gått längre än vad utredningen har gjort i visst avseende. I det stora hela är vi ense om det förslag som nu föreligger till behandling. Förslaget innebär ju också en avsevärd och välbehövlig förbättring för det norrländska jordbruket. Att det norrländska jordbruket behöver ett speciellt stöd med tanke på de särskilda svårigheterna i klimathänseende och i andra avseenden är vi alla överens om. I egenskap av reservant vill jag här helt kort framhålla behovet av att bestämmelserna för rationaliseringsstödet blir utformade på ett sådant sätt att de medger en flexibel behandling. Förhållandena skiftar ju från gård till gård, från bygd till bygd, och det är därför viktigt att lantbruksnämnderna får vida befogenheter. Jag vill i det avseendet instämma med de tankegångar som herr Johansson i Holmgården framförde här för en stund sedan. Erfarenheterna från den tid stödet fungerat visar att det finns behov av någon form av indexreglering. Jag tycker också att det är mer i konsekvens med vad vi i övrigt har beträffande jordbruksregleringen att man även inför något sådant system i det här fallet. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan med undantag för de avsnitt där det föreligger reservation. Där yrkar jag bifall till denna.

Herr talman! Herr Måbrink har med sin argumentering givit en vrångbild av utrikesutskottets enhälliga förslag. Liksom övriga kommunister som väckt motionen 1234 har han gjort en koppling mellan förslaget att ratificera 1955 års Europarådskonvention och de pågående förhand Nr 86 lingarna med EEC. Den kopplingen är emellertid helt omotiverad. Jag Torsdagen den erinrar om att konventionen antogs av Europarådet 1955, alltså långt 13 maj 1971 innan EEC var bildat, och trädde i kraft först 1965. Därefter har man i departementet i så god takt man kunnat arbetat fram förslag till Godkännande av ratificering. Att förslaget inte blivit klart tidigare har berott på att man den europeiska givit förtur åt annat lagstiftningsarbete. ”osättnings Jag erinrar om att vi under senare år utfört ett genomgripande inmvenonen reformarbete i den svenska utlänningslagstiftningen och i den näringsrättsliga lagstiftningen, ett arbete som ännu pågår. Ett av syftena med det lagstiftningsarbetet har varit att i rättsligt och annat avseende jämställa utlänningar, som verkar i Sverige, och svenska medborgare.

När herr Måbrink och hans partivänner talar om EEC och manar fram en skräckfylld bild av effekten av det storkapital som skulle invandra till vårt land från utlandet, vill jag upplysa om att denna konvention uteslutande avser fysiska personer, alltså inte företag och juridiska personer. Och det är väl företagen som representerar det av kommunistiska partiet så fruktade storkapitalet, som kommer hit och köper upp svenska företag. Det är helt missvisande att stå här och hamra på företagen och det storkapital de representerar, när konventionen bara avser enskilda personer. Vi förpliktar oss med denna konvention alls inte att öppna alla dammluckor för utlänningar, ens i deras egenskap av enskilda personer.

Det finns inte något i konventionen som har tvingande innebörd för svensk rätt, såsom den för närvarande är utformad. Herr talman! Det står ett enhälligt utrikesutskott bakom utskottets förslag och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag förstår att herr Möller i Gävle på alla satt rörsöi.er framställa det så att denna konvention inte har något samband med EEC eller Romfördraget. Men om man läser Romfördragets olika artiklar och denna konventions artiklar, finner man att de stämmer väl överens på en massa punkter. Vidare sade herr Möller att konventionen inte berör utländska bolags etablering i Sverige utan endast reglererar fysiska personers etablering. Men det är väl ingenting som hindrar att kapitalstarka krafter, exempelvis i Västtyskland, Frankrike eller Italien, kommer hit; de har rätt att köpa svenska företag och att driva dem i vårt land. Det kan väl ändå inte herr Möller komma ifrån. 123 I betänkandet sägs det, som jag framhöll i mitt tidigare inlägg: ”Konventionen förutsätter att fördragsslutande stater strävar efter att avveckla gällande restriktioner i fråga om rätt att förvärva, inneha och utnyttja egendom samt att utöva förvärvsverksamhet.” Det stämmer också mycket bra överens med Romfördragets paragrafer och artiklar.
Herr talman! Herr Måbrink kunde ha fortsatt att läsa ett stycke i konventionen och i utskottsbetänkandet. Han talade om att de fördragsslutande parterna skall sträva efter att avveckla gällande restriktioner när det gäller att förvärva, inneha och utnyttja egendom. Därefter sägs det att bestämmelserna i konventionen är att uppfatta som rekommendationer och att det står varje stat fritt att avveckla gällande restriktioner eller bibehålla dem. Dessa rekommendationer är alltså inte tvingande, och om det gäller att skydda fundamentala svenska intressen är det ju alldeles uppenbart att vi inte kommer att avveckla restriktionerna. Jag bestrider att det finns något som helst logiskt samband mellan konventionen, som antogs åratal innan Romfördraget skrevs, och detta fördrag. Å andra sidan kan man inte bortse från att det finns en allmän strävan i Europa att försöka eliminera onödiga restriktioner mellan länderna. Jag är förbluffad över att herr Måbrink, tillhörande ett parti som tidigare har talat så högt om internationalismen, nu företräder en så trångsynt nationalistisk ståndpunkt. Där det finns onödiga hinder mellan nationer och folk skall självfallet Sverige medverka till att rasera dessa.
Herr talman! Det är riktigt, som herr Möller i Gävle säger, att denna konvention antogs långt innan EEC kom till. Men den är inte giltig förrän den har ratificerats, och det skall man göra nu just i samband med att den svenska regeringen förhandlar med EEC. Beträffande restriktionerna vill jag påpeka att det i konventionen också heter att de stater som ratificerat konventionen förpliktar sig att sträva efter en avveckling av alla restriktioner.

Herr talman!

Alla nya änkor skulle, beroende av åldern, få bibehålla hela eller en del av änkepensionen, oavsett hur hög egeninkomst de kunde skaffa sig. Alla dåvarande änkor fick sitt kommunala bostadstillägg eller sin pension reducerad redan vid en sidoinkomst av drygt 2 000 kronor. Redan vid en egeninkomst av 25 000 kronor var hela det kommunala bostadstillägget och pensionen borta. Mot denna uppenbara orättvisa reagerade från början dåvarande högerpartiet i motioner, undertecknade av bl.a. Ebon Andersson och Astrid Kristensson. Men även folkpartiet, i en motion av bl.a. herr Svensson i Ljungskile och fröken Elmén, och kommunisterna genom Knut Senander protesterade mot detta sätt att splittra änkorna i två grupper med olika behandling vid ett magiskt datum, just den 30 juni 1960. Även andra lagutskottets majoritet ansåg tillvägagångssättet mindre bra och skrev i sitt utlåtande nr 20 år 1960: ”Förslaget är således ett steg i riktning mot att helt slopa inkomstprövningen inom folkpensioneringen. De härför erforderliga reformerna bör genomföras så snart finansiella och andra förutsättningar föreligger. Detta kan icke ske i ett sammanhang utan måste genomföras successivt. Därvid kan det inte undvikas, att grupper, för vilka inkomstprövningen tills vidare bibehålles, känner sig missgynnade. Detta till trots är ett successivt genomförande att föredraga framför en oviss väntan på den tidpunkt då inkomstprövningen kan avskaffas för samtliga.” Herr talman! Det har gått elva år sedan dess, och frågan har aktualiserats nästan varje år. Utskottet har gjort liknande uttalanden varje gång, men ingenting har hänt när det gäller de successiva reformer på detta område som man talat om. Inte heller har den ekonomiska situationen i landet blivit bättre sedan 1969. Tvärtom — den är sämre nu än någonsin. Även i år uppger utskottet en suck och konstaterar att förhållandet är ”mindre tillfredsställande”. Det kommer att ta 30 år till innan naturen på grund av människans dödlighet har utplånat denna orättvisa. Skall vi vänta på den dagen eller skall vi försöka avsevärt förkorta denna tid genom de successiva reformer som riksdagen så många gånger uttalat sig för att genomföra? Att jag i dag inte ställer något yrkande i denna fråga beror helt på den svaga ekonomin i landet, som regeringen får bära ansvaret för. Men jag 125 hoppas att socialministern ändå försöker göra de smärre förändringar i utjämnande syfte mellan de båda kategorierna änkor som riksdagen faktiskt har uttalat sig för flera gånger.

Herr talman! Den valfrihet som olika skolformer garanterar är särskilt angelägen inom konstnärsutbildningen. Varje form av statligt monopol på detta område är olycklig och måste motarbetas. På den linjen är också konstnärsutbildningssakkunniga — KUS — som i sitt betänkande, vilket avlämnades förra året, även i fortsättningen räknar med ett mindre antal fria konstskolor jämsides med de statliga. Dessa fria skolor är av stort värde därför att de ger ungdomen möjlighet att efter avslutad grundskola pröva sina konstnärliga anlag. De flesta av dessa skolor ger även vidareutbildning för vuxenstuderande. Det är därför, herr talman, rimligt att staten ekonomiskt stöder de fria konstskolorna. Sedan länge utgår ett statsbidrag till driften av dem. Men det är också rimligt att de elever som studerar vid dessa konstskolor får samma möjlighet som elever vid de statliga skolorna att söka studiemedel. I dag har de inte denna möjlighet. När det gäller kulturskaparnas villkor måste samhället visa generositet och se till att olika riktningar får komma till uttryck och olika skolformer får arbeta jämsides. Därför bör även elever vid fria statsunderstödda konstskolor bli delaktiga av de studiemedel som i dag utgår. Herr talman! I den reservation av herr Ringaby och mig som här fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 27 framförs krav på detta. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Den reservation som herr Björck här talat för och som är fogad till utskottsbetänkandet ser jag nog såsom ett utslag av den reservationssjuka som har grasserat här under vårsessionen. Utöver vad utskottet hemställer vill reservanterna faktiskt endast att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att utskottet förutsätter att den berörda frågan löses i positiv riktning. Man kan nog tycka att skall man begära att riksdagen skriver till Kungl. Maj:t, bör det vara i angelägnare ärenden. Som utskottet noggrant refererar i betänkandet har denna fråga om statligt studiestöd till elever vid enskilda konstskolor behandlats av en utredning. Dess betänkande innehåller en rad förslag för att förbättra villkoren vid konstnärlig utbildning. Däribland finns också ett förslag om att man skall inordna de fria konstskolorna i studiemedelssystemet. De förslag som denna utredning lagt fram beredes nu i Kungl. Maj:ts kansli. Dessutom har åtskilliga framställningar med önskemål i samma riktning som motionärerna och reservanterna här fört fram gjorts av olika berörda parter både till centrala studiehjälpsnämnden och till utbildningsdepartementet.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
Herr talman! Jag kan hålla med om att detta i vissa avseenden inte är någon särskilt stor fråga, men ur principiell synpunkt är det mycket viktigt att de statliga konstskolorna inte ensidigt favoriseras framför de privata. Det är inte något utslag av reservationssjuka i det här fallet från min och min medreservants sida utan fråga om en principiell syn på den konstnärliga friheten i samhället.

Nr 86 Herr Falnvni CIyllutskattets betänkande nr 16 behandlär lägenheter Torsdagen den na av långvariga byggnadsförbud. Det är verkligen ingen ny fråga. 13 maj 1971 Motionen 1168 med bl.a. mitt namn, som behandlas i betänkandet, kan — inte göra anspråk på att ha tagit upp ett tidigare inte observerat Olägenheterna med missförhållande. byggnadsförbud av Vid revideringen av byggnadslagstiftningen år 1959 tog både departemer än fem års mentschefen, motionärer och utskottet upp frågan, men den ansågs varaktighet omöjlig att lösa. 1966 hänvände sig justitieombudsmannen till Kungl. Maj:t sedan han observerat grava olägenheter för fastighetsägare vid sina inspektioner och begärde en utredning om skydd för enskild markägare mot skadeverkningarna av långvariga byggnadsförbud. Våren 1968 tillkallade chefen för kommunikationsdepartementet sakkunniga för en översyn av byggnadslagstiftningen. I direktiven behandlades också byggnadsförbuden och departementschefen påpekade att utredningen borde söka lösningar, som innebär att den enskilde inte ensam får bära konsekvenserna av samhällsutvecklingen. Han anvisade olika tänkbara vägar: ”En väg att nå detta syfte kan vara att tillåta markägaren fortsätta ett redan påbörjat utnyttjande av marken i enlighet med den plan eller de faktiska förhållanden som var gällande innan plansituationen ändrades. Investeringar som ligger inom ramen för markens aktuella användning skulle alltså få förekomma, och markägaren kunde — med vetskapen att investeringar och mark så småningom kan komma att inlösas — avväga om investeringen bör göras. För att undvika olyckliga konsekvenser av en sådan ordning skulle kunna tänkas att det öppnas möjlighet för det allmänna att redan på ett tidigt stadium lösa in marken för att undvika alltför betungande lösenkostnader i ett senare skede. Ett i enlighet med dessa tankar konstruerat system skulle innebära att markägaren antingen kan fortsätta sin verksamhet eller också jämförelsevis snabbt får bundet kapital lösgjort.” Så långt direktiven. Departementschefen framhåller vidare att utredningens uppdrag är omfattande och kan kräva lång tid. Utredningen bör därför, sägs det, i ett tidigt skede också överväga i vad mån speciellt angelägna reformer kan med mindre ändringar eller kompletteringar av gällande lagstiftning byggas in i denna och snarast framlägga de förslag som prövningen ger anledning till. Det har nu gått snart tre år sedan bygglagutredningen började sitt arbete. Ännu har inga förslag framlagts i syfte att undanröja de allvarliga missförhållandena av långvariga byggnadsförbud. Motionen 1168 har väckts i syfte att påtala detta. I motionen framhålles att det inte kan vara rimligt att anta att man inte snabbt kan vidta åtgärder som tillförsäkrar människor deras rätt till trygghet och god bostadsstandard. Under lång tid har man vetat om att enskilda fastighetsägare lidit skada, och man har också övervägt olika metoder att råda bot på detta förhållande. Det kan väl inte råda någon tvekan om att detta är vad departementschefen i utredningsdirektiven kallar en speciellt angelägen reform och att en sådan reform bör kunna genomföras snabbt genom att ändra eller komplettera gällande lagstiftning, medan man arbetar vidare på en genomgripande förändring av hela lagstiftningen. Såvitt jag har mig bekant har 129 bygglagutredningen inte ens tagit upp frågan om att snabbt försöka hjälpa de många människor som här lider skada. Utskottet anser att motionens syfte är tillgodosett genom att ett utredningsuppdrag lämnats. Det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet förutsätter att bygglagutredningen utnyttjar alla möjligheter att så snart som möjligt lägga fram förslag även till temporära lösningar. Det har sagts mig att man i utskottet ansett det helt orimligt med ett förslag om åtgärd redan i år. Mot bakgrund av att förhållandet observerats och diskuterats under så lång tid finner jag det snarare anmärkningsvärt att man inte för länge sedan gjort något åt det. Jag tror inte att de människor som drabbas av verkningarna av långvariga byggnadsförbud låter sig tröstas med att förhållandet uppmärksammats under avsevärd tid och inte heller av fromma förhoppningar att bygglagutredningen så småningom kommer fram till det här problemet. För mig framstår situationen som så upprörande att jag anser det nödvändigt att begära att Kungl. Maj:t genom tilläggsdirektiv ålägger utredningen att med förtur angripa frågan. Många exempel på hur situationen kan gestalta sig för en enskild fastighetsägare kan anföras. Låt mig, herr talman, få ta upp ett som jag fick kontakt med efter att motionen 1168 väckts. En ung familj som saknade möjlighet att få bostad i Stockholm inom rimlig tid lyckades med ansträngning spara ihop så mycket pengar att det räckte till kontantinsatsen i ett egnahem i västra förorterna. Området var sedan cirka 20 år belagt med byggnadsförbud. Det uppgavs emellertid från stadsbyggnadskontoret att man under 1968 — sedan det nya regionplaneförslaget framlagts — skulle börja på stadsplan för området. Rådfrågade jurister uppgav att grundprincipen vid en eventuell inlösen var att fastighetsägaren skulle stå i samma ekonomiska situation som före. På dessa premisser ansåg man sig kunna köpa egnahemsfastigheten. Efter drygt ett år började man få kontakt med problemen. Vid upprepade tillfällen fick man översvämning i källaren. Fastighetsägaren hade stora svårigheter innan gatukontoret erkände att orsaken var det undermåliga avloppsnätet i området och att alltså ersättning kunde utges. Ledningsnätet kunde inte förbättras innan stadsplan fastställts. Regionplaneförslaget hade mött invändningar, och stadsplanen sköts på framtiden. Förbättringar har nu gjorts på avloppsnätet, men inte i hela området, utan bara där en större trafikled kräver en effektiv avvattning. I dag finns inom området flera ödefastigheter. Många fastigheter uthyrs i andra hand, troligen på grund av försäljningssvårigheter. Miljön förslummas. Servicen försämras: affärer läggs ned, postkonteret skall stängas, stationen har stängts. Området bebos nu huvudsakligen av äldre. Den unga familjens barn saknar lekkamrater. Familjen beslutar sig för att flytta till ett lämpligare område. Man får många intresserade spekulanter, men samtliga backar ur sedan de sett området i dagsljus. Man vänder sig till Stockholms stad för att fråga om staden kan lösa in fastigheten. Staden är inte intresserad och anser sig inte ha några skyldigheter innan stadsplan fastställts. Det brev jag fått om denna historia slutar så här: ”Om er motion inte bifalles utan missförhållandena tillåts fortsätta på grund av det allmännas oförmåga till en rationell planering, skulle det vara mycket intressant att — Nr 86 veta vad ansvariga personer och myndigheter anser att vi och andra i Torsdagen den samma situation ska göra.” 13 maj 1971 Ja, vad skall de göra? Här gäller det en ung familj som ändå troligen, jämfört med många andra, har förutsättningar att klara svårigheterna. Olägenheterna med Många äldre, många änkor, änklingar och frånskilda sitter i ett olösligt byggnadsförbud av dilemma: de har inte råd att ha egnahemsfastigheten kvar, de lever i en = ”er än fem års varaktighet olidlig miljö, men de kan inte finna någon köpare på grund av förslumningen och byggnadsförbudet.

En dylik ordning är oförenlig med vad som bör gälla i en rättsstat.” Så slutar justitieombudsmannen. Var och en som har förmåga att leva sig in i andras situation — vilket politiska förtroendemän bör kunna — måste inse att dessa oefterrättliga förhållanden inte kan få tillåtas fortsätta. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1168.

Något hinder finns inte för bygglagutredningen att ta upp denna fråga med ledning av de direktiv som redan är utfärdade, Det är givetvis angeläget att man försöker komma till rätta med de här problemen så snart som möjligt. Vi inom utskottet delar den uppfattningen. Om riksdagen gör en dylik beställning — dvs. anhåller att tilläggsdirektiv skall utfärdas, och så sker — tror vi emellertid inte att det över huvud taget är möjligt för bygglagutredningen att redan under 1971 effektuera den beställningen. Den begäran som gjorts av fru Mogårds moderata partikamrater i utskottet om att utredningen snarast utnyttjar alla möjligheter att lägga fram förslag även till temporära lösningar av den här frågan är mer rimligt.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
Herr talman! Det är inte mycket mening med att polemisera i den här frågan. Jag kan bara upprepa, med något andra ord än jag nyss använde: De som drabbas tröstas inte av att alla förstår svårigheterna när det samtidigt sägs, och har sagts i många år, att det är omöjligt att nu lösa problemen.